Herr talman! Jag vill som svar på Karl-Gösta Svensons fråga hänvisa till det som jag sade i mitt interpellationssvar om att kommittén har detta uppdrag. Jag tänker ta ifrån kommittén det uppdraget. Men jag tycker att det fanns några saker i det som Karl-Gösta Svenson sade som bör läggas till rätta. Han refererar de mål som EG-kommissionen i Bryssel har uppställt för harmonisering av mervärdeskatten inom EG, och han får det att låta som om det redan fanns ett politiskt beslut om detta fattat av EG:s medlemsländer, vilket det definitivt inte finns. Bl.a. Storbritanniens regering har meddelat att man inte tänker delta i någon harmonisering av skattesatserna enligt den modell som kommissionen i Bryssel framlagt. Jag kan väl också tolka de signaler som kommer från Köpenhamn så, att man inte heller i Danmark har någon allvarlig tanke på att göra om momssystemet på det sätt som kommissionsledamöterna i Bryssel har tänkt sig. Jag tror att jag vågar mig på den prognosen att det tar mycket lång tid innan en harmonisering av mervärdeskatten inom EG vad gäller skattesatserna blir ett politiskt faktum. Däremot är det mycket möjligt att man kommer att göra försök att få till stånd en någorlunda gemensam bas för mervärdeskatten. Direktiven till kommittén är sådana att den kan ta hänsyn till detta i den mån det är känt i det läge när kommittén skall lägga fram sitt förslag. I annat fall kan den peka på fördelar och nackdelar eller problem som kan uppstå om det råder skillnader i det avseendet mellan Sverige och EG. Det måste kanske också sägas, Karl-Gösta Svenson, att det inte är riktigt schyst att beskriva de diskussioner som pågår i en utredning så, att det är finansministern som överväger frågorna, som om det är jag som inte kan släppa tankarna på det ena eller det andra. Karl-Gösta Svenson har uppenbarligen god insyn i utredningsarbetet och vet att den diskussion som där förs är utredningens och inte regeringens. Regeringen har att ta ställning till utredningsförslaget när det väl föreligger och har remissbehandlats, och till dess är det en ganska lång väg. Vidare, herr talman, noterar jag nu hur den ena intressegruppen efter den andra som har åtnjutit befrielse från mervärdeskatt hävdar, att om vi har en enhetlig mervärdeskatt som betalas lika av alla, får det en konkurrenssnedvridande effekt. Detta är så långt ifrån etablerad uppfattning om hur skatt fungerar att jag tolkar det enbart som uttryck för den lobbyverksamhet som nu pågår på skatteområdet.
Herr talman! Finansministern och jag är helt överens om — och jag sade inte heller mera — att det i första hand är mervärdeskattebasen som skall harmoniseras. Jag sade också att vi för att vi skall komma överens med EG måste ligga minst i paritet med den för EG föreslagna normalskattesatsen, dvs. 14-20 90. Jag har vidare inte uttalat någonting om informationen från den utredning som jag sitter i, utan jag har utgått från de direktiv som finns. Jag har gjort en jämförelse med den momsbas som gäller inom EG. I EG:s momsbas ingår inte utbildning, socialtjänst, sjukvård osv. Finansministern har i direktiven inte angivit någon begränsning när det gäller momsbredden, utan utredningen kan gå hur långt som helst i det avseendet. Därvidlag är det finansministerns ståndpunkt som jag hänvisar till och inte utredningens.

Utredningen har i dag inte möjlighet att föreslå detta — jag delar inte finansministerns uppfattning i det avseendet — men jag menar att det borde finnas möjlighet för utredningen att belysa effekterna av att använda de 15 miljarderna inom momssystemet. Vid en sådan användning får man inte dessa konkurrenssnedvridande effekter. Vi kan inom ramen för momssystemet höja skatten med 15 miljarder och sänka den totala skattenivån. Vi får då större möjligheter att bredda basen gentemot EG utan att alltför mycket störa marknaden.
Herr talman! Det är riktigt att direktiven ger utredningen möjlighet att gå långt i breddningen av basen för den nuvarande mervärdeskatten. Men utredningen behöver inte gå så långt som anges i direktiven. Utredningen har inte fått någon order om att marschera ända ut på klippans kant. Vill den stanna dessförinnan, är det utredningen obetaget att redovisa sina bedömningar i det avseendet. Karl-Gösta Svenson är tillräckligt erfaren inom svenskt utredningsväsende för att veta hur sådant fungerar. I övrigt tycker jag att Karl-Gösta Svenson skulle ta den vältalighet han här har givit prov på till utredningen och utveckla den där. Det är väl den rätta platsen för den debatt han försöker föra här med mig.
Herr talman! Jag tackar för de synpunkterna. De ger mig litet mera råg i ryggen när jag återkommer till utredningen. De krav som finansministern ställer i de till utredningen lämnade direktiven innebär dock att de skatteökningar som blir följden av en basbreddning skall användas för inkomstskattereformer. Detta har också accentuerats i tilläggsdirektiven.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma bättre vårdmöjligheter för HIV-smittade narkomaner, som är beroende av tung narkotika. Spridningen av HIV bland narkotikamissbrukare har lett till en intensifiering av kampen mot missbruket. Staten har hittills satsat 140 milj.kr. ur det särskilda aidsanslaget för att utveckla en offensiv narkomanvård. Därutöver har 35 milj.kr. avsatts för innevarande budgetår som ett särskilt statsbidrag för att utveckla tvångsvården för narkotikamissbrukare. Utöver detta har storstadsregionerna fått särskilda bidrag till det smittförebyggande arbetet. Under 1986 och 1987 gavs sammanlagt 135 milj.kr. En stor del av detta anslag går till insatser inom narkomanvården. 1989 kommer 120 milj.kr. att fördelas till storstadsregionernas förebyggande arbete. Till detta skall läggas de betydande insatser som huvudmännen själva har tillfört narkomanvården. De stora satsningarna har resulterat i en mycket snabb utveckling av narkomanvården. Drygt 60 nya öppenvårdsenheter och ett tjugotal länsprojekt har kommit i gång. Drygt 100 nya platser och ca 200 platser i familjevård har tillkommit. Ett hundratal samordningsprojekt mellan kriminalvården och narkomanvården har startats. Frivilliga organisationer har fått ökat stöd. Det finns nu fyra aidssjuka missbrukare. En rad speciella problem kommer att uppstå i samband med att allt fler missbrukare får aids. Aidssjuka missbrukares situation kommer att skilja sig från andra aidssjukas. Missbrukarvården måste utveckla nya metoder för att kunna ge stöd åt dessa missbrukare. Detta utvecklingsarbete måste ske i samverkan mellan infektionssjukvården och psykiatrin. Såväl socialdepartementet som socialstyrelsen har tagit olika initiativ för att påskynda detta utvecklingsarbete. Bl.a. har ekonomiskt stöd lämnats till olika projekt inom institutionsoch familjevården för att utveckla former för ett bättre omhändertagande av HIV-positiva och aidssjuka missbrukare. Stöd har också lämnats till ett särskilt narkomanvårdsteam på Roslagstulls sjukhus, för att man där skall få 3 hjälp att samordna sina insatser med narkomanvården. Kommuner och landsting har ansvaret för vård och behandling av HIV-positiva och aidssjuka missbrukare. Socialdepartementet och socialstyrelsen har haft särskilda överläggningar med Stockholms läns landsting och Stockholms stad om behovet av nya insatser. Detta har också diskuterats vid ett särskilt möte i aidsdelegationen. Stockholms stad och Stockholms läns landsting redovisade då vilka ytterligare åtgärder som skall vidtas för dessa grupper. Bl.a. skall ett hem för aidssjuka missbrukare inrättas. Boendeformer skall förbättras för bostadslösa missbrukare. Ett nytt forskningsprojekt har startats för att följa samtliga HIV-smittade missbrukare. Vidare planeras två nya LVM-hem. Inom sjukvården skall avgiftningsplatser för somatiskt sjuka HIV-smittade missbrukare inrättas liksom en avdelning och ett behandlingshem för psykotiska narkotikamissbrukare. Vidare skall en enhet för personer som döms enligt smittskyddslagen startas. Vidare kommer Stockholms läns landsting att utveckla sitt metadonprogram i syfte att minska kön och väntetiderna för metadonbehandling. Bl.a. skall ett inackorderingshem och två behandlingshem inrättas liksom särskilda team för samarbete med Danderyds och Roslagstulls sjukhus. Frivilliga organisationer spelar också en stor roll i arbetet med att stödja aidssjuka missbrukare. Ett exempel på en organisation som fått stöd är Nornastiftelsen för aidssjuka narkomaner, som bedriver terapi och gruppsamtal och planerar gruppboende för aidssjuka. Norna organiserar också en verksamhet med ideellt arbetande stödpersoner. Ett annat exempel är Föräldraföreningen mot narkotika, som har fått stöd för en särskild verksamhet för anhöriga till HIV-positiva och aidssjuka missbrukare. Med denna redovisning har jag velat peka på den mångfald av insatser som nu pågår. Jag vill samtidigt understryka att såväl narkomanvården som sjukvården står inför helt nya problem när fler missbrukare får aids — problem som inte kan lösas på ett enkelt sätt. Jag kan försäkra Gullan Lindblad att mycket betydande ansträngningar görs för att påskynda utvecklingen av nya insatser.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för ett utförligt svar, där hon redogör för de åtgärder som har vidtagits eller planeras när det gäller HIV-positiva narkomaner. Det rör sig utan tvivel om en mångfald åtgärder, som det sägs i svaret, men vi vet alla att de trots allt inte räcker till. Anledningen till min interpellation var personalens vid Roslagstulls sjukhus förtvivlade utrop i pressen för en tid sedan. Den hårt arbetande personalen lider av att se att de patienter som vårdats på sjukhuset tvingas tillbaka till ett liv direkt på gatan i prostitution och brottslighet. Det finns varken bostäder eller möjlighet till fortsatt vård för dem, menar personalen. Det är alldeles klart att resurserna inte räcker till, trots de insatser som görs och de som planeras. I Aftonbladet den 18 november kunde vi läsa braskande och hemska rubriker: Dödens väntrum. Det handlade om tunnlarna under Stockholms city, där ett fyrtiotal djupt nedgångna narkomaner håller till bland hundratals andra hemlösa. Flera av dem är svårt sjuka. Några uppges vara döende i aids. 80 26 av de människor som väntar på metadonbehandling saknar fast bostad och tvingas hålla till här i den djupaste förnedring, enligt tidningsartikeln. Vad som utspelar sig i tunnlarna under Stockholm är sannerligen inte värdigt ett välfärdssamhälle. Det tror jag att vi alla kan vara överens om. Vi har alla ett ansvar för att dessa svårt sjuka människor bereds hjälp och vård. Vi har också ett ansvar för att de HIV-smittade inte sprider smittan vidare genom prostitution. Socialministern har nu redogjort för att storstadsregionerna fått särskilda bidrag och att nya kontakter uppenbarligen har tagits rörande behovet av nya insatser. En del bidrag har redan lämnats. Kommer socialministern att föreslå ytterligare statliga medel, eftersom kommunens och landstingets resurser med all tydlighet inte räcker till? Kan vi förvänta oss att de planerade åtgärderna kommer till inom en mycket snar framtid? Jag tänker då särskilt på den utökade möjligheten till metadonbehandling.

Herr talman! Liksom Gullan Lindblad är jag imponerad av mångfalden och bredden när det gäller de åtgärder som socialministern redovisar. Det är bara sorgligt att intrycket bland dem som är berörda av verksamheten och bland dem som kan avläsa resultatet på gräsrotsplanet, här liksom i så många andra sammanhang, inte alls motsvarar den rikedom av åtgärder som socialministern redovisar. Väldigt ofta mäter vi politiker vårt arbete i insatser. Vi har kanske inget annat språk. Men människorna mäter vårt arbete i resultat, och gapet mellan åtgärder och resultat är ofta mycket stort. Jag skulle, liksom Gullan Lindblad, vilja ställa ytterligare några frågor kring metadonproblemet. Sedan länge har det nämligen varit en lång väntetid för metadonbehandling. De människor som har bedömts vara mogna för metadonbehandling har tvingats vänta i upp till ett år eller längre på att få den behandling som de behöver, framför allt på grund av att resurserna har varit för snävt tilltagna. Regeringen har inte velat bevilja de resurser som har begärts av dem som är ansvariga för arbetet. Resultatet har blivit att narkotikaberoende människor har tvingats vänta väldigt länge på metadonbehandling. Riksdagen har dessutom i ovist nit satt ett tak på 300 personer som skall få genomgå metadonbehandling, även om fler personer uppfyller kriterierna för metadonbehandling. Detta tak tror jag snart har uppnåtts. Jag vill ställa följande fråga till socialministern: Är regeringen beredd att nu sätta in alla krafter på att se till att köerna elimineras, och jag menar verkligen elimineras och inte kortas, så att det som har skett under senare år inte sker igen, nämligen att förtvivlade narkomaner dör i kön till metadonbehandling. Det har på senare tid i debatten om metadon och om rena sprutor talats mycket om dubbla budskap. Jag har för min del mycket svårt att förstå detta resonemang. Samhällets mål är självfallet i första hand att se till att så få människor som möjligt använder narkotika. En kraftfull bekämpning av narkotikabruket är också i HIV-sammanhang den första försvarslinjen mot sjukdomens ytterligare spridning. Att man aktualiserar metadonbehandling och att man kräver tillgång till rena sprutor under strikt läkarkontroll beror på att man vet att det också behövs en andra försvarslinje, eftersom man vet att inte alla av dem som är beroende av tung narkotika går att avvänja från narkotikabruket. Att man då finner det nödvändigt med metadonbehandling och med distribution av rena sprutor baseras på insikten om att denna andra försvarslinje är nödvändig. Jag hoppas att även socialministern nu vill bidra till den opinionsbildning där det klargörs att det inte är fråga om dubbla budskap. Samhället är förvisso mot brott, men det är inte ett dubbelt budskap när man behandlar även brottslingar mänskligt. En mänsklig behandling av brottslingar innebär inte att samhället är för brott. Självfallet är samhället mot brott och skall motverka brott. Men de som begår brott skall inte av denna anledning behandlas omänskligt. Vi har i denna riksdag bestämt att även brottslingar skall behandlas mänskligt. Samhället är emot narkotika och kämpar med all kraft mot narkotikabruket, men även de människor som har hemfallit åt narkotikabruket skall behandlas mänskligt, och de skall få den sjukvård som de behöver. Vi skall hjälpa dem att inte bli smittade av HIV. Det är mycket viktigt att vi tillsammans med kraft försöker kämpa för båda dessa mål och visa att det inte råder någon motsättning mellan att bekämpa narkotikabruket och att arbeta för en mänsklig behandling av de människor som lider och som har blivit offer för narkotikabruket.

Herr talman! Jag noterar att både Gullan Lindblad och Daniel Tarschys ändå måste medge att en mångfald insatser görs när det gäller narkotikamissbrukarna, som vi nu diskuterar. När socialstyrelsen presenterade sitt förslag till en fortsatt försöksverksamhet med ett sprututbytesprogram hade jag tillsammans med de ansvariga i Stockholms stad och Stockholms kommun en presskonferens. Där redovisades de insatser som hittills hade gjorts men även en lång rad nya insatser som var på gång, och det är dessa som jag har försökt redovisa i mitt svar. Gullan Lindblad tog i sitt inlägg upp den oro som kom till uttryck i det öppna brev som personalen vid en avdelning på Roslagstulls sjukhus ställde till mig. Men även beträffande människor som arbetar på en avdelning på ett sjukhus inom landstingets område gäller att de inte alltid känner till alla de insatser som görs. En grupp av mina medarbetare har talat med personalen på denna avdelning, informerat den och tagit del av personalens erfarenheter och hur den upplever sin situation. Som jag har sagt i mitt interpellationssvar har socialdepartementet bl.a. beviljat medel till ett särskilt team på Roslagstulls sjukhus för aidssjuka narkotikamissbrukare. Av någon anledning — jag måste uttrycka min förvåning — har denna verksamhet inte kommit i gång, och pengarna ligger outnyttjade, vilket vi har påpekat. Det hjälper alltså inte alltid att staten beviljar medel. Man måste också se till att den verksamhet som medlen är avsedda för och som har efterfrågats kommer i gång. Jag håller med Gullan Lindblad om att det inte är värdigt med en situation som innebär att sjuka människor ligger ute och inte får någon vård. Beträffande Gullan Lindblads frågor om ytterligare medel har jag i svaret sagt att 120 milj.kr. 1989 kommer att fördelas till storstadsregionerna. Om ytterligare medel kommer att utgå under året kan jag i dag inte säga. Både Gullan Lindblad och Daniel Tarschys tog i sina anföranden upp metadon. I Sverige har vi ett mycket strikt metadonprogram, vilket jag tror att alla är överens om att vi skall ha. En heroinmissbrukare skall inte helt plötsligt kunna säga att han vill ha metadon. Han skall bl.a. ha deltagit i många olika frivilliga program innan han kan få metadonbehandling. Jag tror att vi är överens om dessa kriterier. Som Daniel Tarschys nämnde har en stor majoritet av riksdagen sagt att man skall ha ett tak på 300 personer som får metadonbehandling. Verksamheten i Stockholm har dessutom byggts ut. Det finns för närvarande två enheter som lyder under S:t Görans sjukhus. Det finns, såvitt vi vet, ungefär 100 heroinmissbrukare på denna väntelista. Men landstinget vidtar nu åtgärder för att minska väntetiderna och bygger ut en verksamhet för att kunna ta emot ungefär 240 patienter. Bl.a. skall ett nytt team och ett dagcenter inrättas, och i samarbete med kommunen skall ett inackorderingshem för dem som är bostadslösa inrättas. Jag tycker alltså att Stockholms stad och Stockholms landsting gör mycket fina insatser. Jag tyckte att det verkade som om Daniel Tarschys på något sätt måste förklara varför han har intagit sin ställning när det gäller att rena sprutor och metadon inte står i konflikt med den narkotikapolitik som vi för. Jag är inte beredd att dela denna uppfattning. Onekligen tycker många unga narkotikamissbrukare att det är fråga om dubbla budskap — vi får många bevis från bl.a. Maria ungdomsenhet här i Stockholm för detta. Jag kommer i morgon att ta emot en stor uppvaktning från olika organisationer som inför mig kommer att säga att de inte anser att försöksverksamheten skall utökas och att de inte anser att det är ett sätt att minska smittspridningen. Jag är beredd att lyssna till alla. Som Daniel Tarschys vet är tidsplanen sådan att regeringen i januari skall ge till känna om programmet skall utökas eller vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta. Jag håller helt med Daniel Tarschys att alla krafter skall sättas in för att se till att narkotikamissbrukare, HIV-smittade och aidssjuka skall få en mänsklig behandling och en mänsklig vård.

Herr talman! Jag tror att socialministern har alldeles rätt i att det inte alltid hjälper att bevilja medel. Det är trots allt resultatet som räknas — precis som Daniel Tarschys sade tidigare. Tyvärr förekommer det incidenter där medel inte utnyttjas eller där man inte kommer i gång tillräckligt snabbt. Det finns naturligtvis skäl, inte minst för regeringen, att se till att de beviljade medlen används. Naturligtvis är detta i första hand en uppgift för landstingen och kommunerna. Men vi vet ju att landstingens och kommunernas resurser inte räcker till. Vi vet att ca 70 20 av de HIV-positiva injektionsmissbrukarna bor i storstadsregionerna, framför allt Stockholm. Det är uppskattningsvis 500 personer. Det är klart att det kan vara svårt för både landsting och kommuner att klara de väsentligt ökade kostnader för vård och läkemedel som detta innebär. Jag har trott mig utläsa av svaret att socialministern delar min uppfattning att om resurserna inte räcker till har vi ett övergripande statligt ansvar. Vi får se till att staten tar ett ekonomiskt ansvar när mycket farliga smittsamma sjukdomar uppträder med ett explosivt spridningsförlopp. Jag vill tolka statsrådets svar positivt. Jag vet att socialministern lägger ner ett betydande arbete i dessa frågor, och jag vill gärna uttrycka min uppskattning för det. Jag tillhör dem som anser att det finns ett värde i att vi från olika politiska partier strävar åt samma håll i dessa frågor. Detta hindrar inte att vi ibland är litet otåliga. Jag tror att det är mycket bra att vi har en sådan öppen debatt så att det kommer ut information i samhället om vad som händer och sker. Det är trots allt inte vad vi sysslar med i riksdagen, socialstyrelsen eller aidsdelegationen som gäller, utan det är den karga verkligheten. Jag har avsiktligt inte tagit upp de fria sprutorna till diskussion, eftersom jag vet att det för närvarande pågår en försöksverksamhet, som socialstyrelsen har givit fortsatt tillstånd till. Jag har själv inte tagit någon slutlig ställning i denna mycket svåra fråga. Men jag brinner av otålighet när det gäller metadonprogrammet, och jag hoppas att jag kan lita på socialministern att så mycket som någonsin kan hända kommer att ske.

Herr talman! Jag har inga problem alls med att förklara varför jag både vill bekämpa narkotikamissbruket och förhindra att narkomaner blir smittade av HIV. Jag har länge arbetat för detta. Att jag försökte förklara att det inte råder någon motsättning mellan målen beror på att jag tror att många i kammaren behöver hjälp med att få klart för sig att det är fråga om två försvarslinjer i kampen mot HIV och att det därvidlag inte råder målkonflikter. Jag noterar till min glädje att socialministern är inne i en fas då hon lyssnar på alla och att Gullan Lindblad är inne i en fas där hon inte har tagit slutgiltig ställning. Jag tycker att det är ett framsteg när vi har kommit till detta öppna skede i debatten, och jag hoppas att detta snart kommer att leda till en fas där vi alla är överens om en klok politik. Herr talman! Vi är i denna kammare även överens om att vi skall föra en restriktiv metadonpolitik. Med restriktiv metadonpolitik menas att man skall få metadon enbart om man uppfyller vissa kriterier, t.ex. om man inte har lyckats vänja sig av med narkotikabruket trots flera försök och om vissa andra medicinska kriterier är uppfyllda. Så långt är vi alla överens. Men vi är inte överens om att det skall finnas restriktioner i form av den kö som vi har haft i många år. Att den kön funnits, och vållat ett oerhört lidande, beror faktiskt inte på något annat än att resurserna har varit för små. De som har skött verksamheten har inte fått de resurser de har begärt. Jag har inte anledning att inlåta mig i polemik med Stockholms läns landsting. Jag tror att man gör goda insatser där, och jag hoppas att man där kommer att få de resurser som Uppsala landsting inte har fått tidigare. Dessutom hoppas jag att Uppsala landsting kommer att få de resurser som behövs för att arbeta av sin kö, som fortfarande består. Vid årsskiftet 1987-1988 fanns det 140 personer i kön, och väntetiden kunde sträcka sig upp till ett år. Det är detta som är en oacceptabel restriktion. Det är inte på detta sätt som vi har velat föra en restriktiv metadonpolitik. Är inte dessa missbrukare inställda på metadonbehandling är de i praktiken ofta inställda på kriminalitet och prostitution.

Herr talman! Jag har fått information från många olika håll angående de fria sprutorna, och uppgifterna är helt motstridiga. Det är verkligen svårt att ta ställning i frågan. Jag har därför i dag aktivt börjat ringa runt till olika behandlingscentra för narkomaner. Jag tänkte att jag måste ringa direkt och höra hur de som tar hand om narkomanerna ställer sig i frågan. Är de positiva eller är de negativa? Jag hann ringa till fyra olika centra. Det var centra som behandlade ungdomar och sådana som behandlade äldre och ganska långt nedgångna narkomaner. Vid samtliga behandlingscentra sade de tillfrågade helt klart nej till fria sprutor. All personal sade nej, både läkare och övrig personal. Nu är jag rent ut sagt ännu mer förvirrad. Jag vädjar till socialminister Gertrud Sigurdsen att ge mycket god ledning till riksdagsmännen och så mycket information som det någonsin går.
Herr talman! Daniel Tarschys säger att ”socialministern är inne i en fas då hon lyssnar på alla”. Men min uppgift är att lyssna till alla. Jag har ursprungligen lärt mig att lyssna till rörelsen. Här, Daniel Tarschys, lyssnar jag till många rörelser för att få veta vilken uppfattning som råder. När socialstyrelsens program presenterades, Daniel Tarschys, fanns det i aidsdelegationen en mycket stor tveksamhet mot att utvidga försöksverksamheten. Jag har också nämnt den tidsplan som finns. Vi skall i en hearing nästa vecka se om försöksverksamheten eventuellt kolliderar med den narkotikalagstiftning vi har. Jag tror inte, Daniel Tarschys, att metadonprogrammets utnyttjande beror på pengar. Också när det gäller metadonprogrammet har skilda grupper olika uppfattningar om vårdideologin och hur det hela skall hanteras. Anita Stenberg! Först och främst har Daniel Tarschys mycket noga lärt mig, och där är han en god läromästare, att vi skall tala om rena sprutor och inte fria sprutor. Socialstyrelsen har utarbetat ett förslag om ett utvidgat sprututbytesprogram på ett större antal infektionskliniker. Programmet bereds nu i regeringskansliet. På onsdag i nästa vecka anordnas det en hearing, där man just skall titta på de lagliga effekterna av detta program. Riksdagen har beslutat att regeringen skall till riksdagen redovisa om man tänker vidta nya åtgärder. Regeringen kommer i någon form, proposition eller skrivelse, att redovisa sin syn till riksdagen. Jag lovar att den skall bli så utförlig som möjligt.

Herr talman! Pär Granstedt har ställt följande frågor till mig om bostadssituationen för socialt utslagna: Bostadslöshet är ett allvarligt problem framför allt i storstadsregionerna, men det finns också i andra delar av landet. Antalet hemlösa personer har alltid varit svårt att beräkna. Man kan komma fram till mycket olika antal beroende på vilka definitioner som används. Gruppen bostadslösa består till stor del av personer med omfattande missbruk eller andra psykiska och sociala problem. Sedan början av 1950-talet har socialvården arrangerat tillfälligt boende för klienter som helt saknar bostad. Villkoren för gruppen bostadslösa har varierat under de senaste decennierna. Det hänger framför allt samman med förändringar inom bostadssektorn. Vid bostadsbrist har dessa människor svårt att hävda sig i konkurrensen om bostäder. Ien nyligen genomförd studie i Stockholm kommer man fram till slutsatsen att tillgången på såväl bostäder som platser för institutionsvård i Stockholm har minskat. Detta innebär bl.a. en ökad belastning på befintliga härbärgesenheter till följd av längre vistelsetider och fler återbesök. I Stockholmsundersökningen framkommer vidare att det under år 1987 alltid funnits ett överskott på platser vid de olika härbärgena. Möjligen kan marginalerna under vissa perioder ha varit något i underkant. Från Göteborg och Malmö har jag fått liknande uppgifter. Även om situationen har förvärrats under de senaste åren, har det alltid funnits platser vid de kommunala eller kyrkliga härbergena, hotell eller andra former av jouroch korttidsboende att erbjuda vid akuta behov av övernattning. De tungt problembelastade människor som det gäller är vanligtvis inte hjälpta endast med egen lägenhet. Därutöver kan det krävas olika typer av skyddat boende och andra stödinsatser. Det är inte ovanligt att kommuner utvecklar former för gruppboende med kontakt med öppenvårdsmottagningar och hemservice för att ge stöd och skapa en social gemenskap och därmed en möjlighet för dessa människor att på sikt klara av ett eget boende. En grundläggande förutsättning för det sociala arbetet med utsatta grupper är att deras bostadssituation är tillfredsställande löst. Även om tillgången till platser inom jouroch korttidsboendet under huvuddelen av året täcker de akuta behoven kan det vara viktigt att ytterligare utveckla olika former av skyddat boende, främst i storstäderna. I de berörda kommunerna gör man nu också ansträngningar för att förbättra situationen. I Stockholm finns exempelvis konkreta planer på att öppna fler boendeenheter för den här gruppen hjälpbehövande. Socialtjänsten måste samverka med andra kommunala organ, bostadsföre tag m.fl. Även församlingar och andra ideella organisationer gör ett viktigt Prot. 1988/89:39 arbete för de bostadslösa. 6 december 1988 Eftersom boendeproblemen för de socialt utslagna delvis sammanhänger med situationen inom missbrukarvården vill jag också understryka vikten av att kommunerna ägnar stor uppmärksamhet också åt de mest utsatta gruppernas behov av stöd och vårdinsatser. Enligt socialtjänstlagen är det socialnämndens uppgift att främja den enskildes rätt till bostad och att bistå med vård eller andra former av socialt stöd vid behov.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Jag uppfattar det som ett allvarligt försök att ge ett utförligt och analytiskt svar på min fråga. Däremot måste jag tyvärr konstatera att det faktiska innehållet i svaret är mycket tunt och otillfredsställande. Man skulle kunna komprimera svaren på de två konkreta frågor som jag ställde så här: På min fråga om regeringen har en överblick över situationen är svaret uppenbarligen nej. På min fråga om regeringen tänker göra någonting för att säkerställa att ingen människa skall behöva stå utan tak över huvudet är svaret uppenbarligen ingenting. Grunden för detta är att regeringen, vad jag förstår, har en helt felaktig uppfattning om hur problemet ser ut. Vad socialministern säger är nämligen att problemet inte finns. Det står i svaret att det i varje fall för Stockholms vidkommande under hela 1987 har funnits ett överskott på platser i härbärgena. Det står också att situationen aldrig vid något tillfälle har varit sådan att det inte funnits platser att anvisa. Enligt de kontakter som jag har haft med de sociala myndigheterna är detta helt enkelt felaktigt. Den bild av verkligheten som Gertrud Sigurdsen målar upp innebär att man aldrig skulle ha behövt anvisa folk biljetter på nattbussen för att de skulle få litet värme och att människor aldrig skulle ha behövt stå helt utan bostad i Stockholm. Men den uppfattningen av verkligheten har inte de människor som arbetar konkret med dessa frågor. Jag har i dag varit i kontakt med vederbörande myndighet i Stockholm och fått beskedet att situationen vid flera tillfällen under föregående år varit sådan att det inte funnits några som helst härbärgesplatser att anvisa i Stockholm. Man kan inte heller garantera att det kommer att finnas tillräckligt med sådana platser att anvisa i den här staden under den vinter som nu kommer, även om man anser att beredskapen är något bättre. Därför är det milt sagt häpnadsväckande att det ansvariga statsrådet har fått ett underlag, som ger en bild av verkligheten som stämmer så utomordentligt illa med den bild som de människor som jobbar med de här frågorna har. Jag tror att det finns anledning för socialdepartementet att ordentligt granska den information som man har fått och kanske rent av ta direkt kontakt med de människor som jobbar med de här problemen i den dagliga verksamheten. Man brukar säga att om kartan och terrängen inte överensstämmer, är det lugnast att låta terrängen gälla. Jag tycker att detta borde prägla också regeringens hantering av den här typen av ärenden. Jag utgår ifrån att det faktum, att svaret inte innehåller några som helst besked om initiativ från Ch regeringen eller socialdepartementet för att säkerställa att människor i det här landet inte skall behöva stå utan tak över huvudet under kalla vinternätter, beror på att man tror att problemet över huvud taget inte existerar. Det är i så fall allvarligt. Socialministern hänvisar till kommunerna. Det är riktigt — det är kommunerna som har det konkreta ansvaret för att lösa de här problemen. Men det får inte innebära att regeringen frånsäger sig sin del av ansvaret. Vi gör ju anspråk på att Sverige är ett välfärdsland. Jag tycker att en grundläggande förutsättning för att vi skall kunna använda det epitetet på oss själva är att varje människa i det här landet tillförsäkras rätten till det absolut mest grundläggande: mat i magen, kläder på kroppen och tak över huvudet när det är kallt. Så länge vi inte kan tillförsäkra människor i Sverige detta tycker jag att vi bör undvika att beskriva oss själva som en välfärdsnation. Det måste också vara regeringens ansvar att se till att de här grundläggande behoven garanteras varje människa i nationen. Jag hoppas att man inom socialdepartementet låter problemet bli föremål för en ny granskning, där man kanske ser litet längre än till utredningspromemoriorna och tar kontakt med dem som ser den bistra verkligheten varje natt — och rättar sitt handlande efter det.
Herr talman! Jag har hittills aldrig hört att Pär Granstedt på något sätt varit nöjd med ett frågeeller interpellationssvar. Så han följer här den modell som han alltid brukar följa i sådana här diskussioner. Jag har i svaret sagt att det är svårt att överblicka situationen. Inte ens Stockholms kommun, Göteborgs kommun eller Malmö kommun — som är de storstadsområden där det här problemet är störst — kan säga exakt hur många uteliggarna är, eftersom det kan variera från tid till annan. Det går inte att komma med någon exakt statistik på det här området. Pär Granstedt frågar varför regeringen inte gör någonting och påstår att regeringen har en helt felaktig bild. I slutet kom emellertid Pär Granstedt in på vem som har ansvaret. Vi har socialnämnder i kommunerna, och vi har en socialtjänstlag som vi har varit överens om här i kammaren och som är en ramlag. Den skall ge kommunerna stora befogenheter när det gäller det sociala arbetet. Jag tror också att Stockholms kommun och alla andra gör ambitiösa insatser för att klara den här situationen, som ofta kan vara svår. När det gäller antalet platser för bostadslösa män i Stockholm finns det för närvarande ungefär 129, eftersom Serafen öppnade den 25 november. Det planeras också ytterligare platser. Frälsningsarméns Dagcentrum lär ha kommit i gång den 1 december. Vidare planeras det ett nytt hem på Kammakargatan med 20 platser, och i Gustav Vasa församling planeras inrättandet av ett hem med 12 platser i mitten av januari. Som ett mycket värdefullt komplement finns dessutom de kyrkliga organisationerna, som på olika sätt kan vara flexibla. En del gäster vägrar att sätta sig i förbindelse med socialtjänsten. Man känner sig ha bättre möjligheter att vara anonym när det gäller den kyrkliga verksamheten. Jag förringar inte problemet. Problemet finns, men jag tycker att man i Stockholms kommun — som Pär Granstedt närmast berörde — har en hög ambitionsnivå när det gäller att förbättra situationen. Som jag har sagt i mitt interpellationssvar hjälper det inte de här människorna, om de får bostad och mat. De har ett stort vårdbehov. Psykiskt, socialmedicinskt och på annat sätt är de i behov av vård och tillsyn. Men det är viktigt att man när man har kontakt med dem kan motivera dem att söka bättre vård. Det är emellertid Jörsociall uplasna kommunerna som har ansvaret. När det gäller regeringens insatser kan jag allmänt säga att det kommer in många rapporter om att människor blir vräkta. Jag har därför gett socialstyrelsen och bostadsstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialförvaltningarnas handläggning av avhysningsärenden och lämna förslag till åtgärder. Vi vill se vad det hela beror på. I övrigt har vi möjlighet att via statsbidrag till missbrukarvård och annat stimulera kommunerna att bättre fullfölja sina åtaganden och åligganden enligt socialtjänstlagen.
Herr talman! Låt mig först säga att jag inte tror att det stora problemet i detta sammanhang är min oförmåga att bli nöjd. Jag vill tala om för statsrådet Sigurdsen att det faktiskt händer att jag är riktigt nöjd med frågeoch interpellationssvar. Det har funnits sådana tillfällen också denna höst, men statsrådet Sigurdsen råkade kanske inte lyssna på dessa debatter. Det här svaret är jag faktiskt inte nöjd med. Anledningen till detta är att jag upplever att det ansvariga statsrådet förnekar problemet, förmodligen på grundval av de informationer som har lämnats. När man säger att det ”alltid funnits platser vid de kommunala eller kyrkliga härbärgena, hotell eller andra former av jouroch korttidsboende att erbjuda vid akuta behov av övernattning”, strider det alldeles uppenbart med vad de människor rapporterar som har att fördela dessa platser. Det är klart, att grundar man sin politik på sådan information som bestrids av de människor som hanterar frågorna i vardagslivet, är risken att komma fel mycket stor. Sedan är det naturligtvis mycket riktigt att det är kommunerna som har ansvaret. Men om regeringen ser att kommunerna inte uppfyller kraven, om regeringen märker att Stockholms kommun eller andra kommuner inte har resurser att se till att alla får tak över huvudet, måste regeringen som har det övergripande ansvaret i landet försöka göra någonting. Därför blir jag besviken över att få ett svar som inte innehöll något enda initiativ från regeringens sida på det här området. Det är naturligtvis också riktigt som socialministern säger att det krävs mycket mer för att klara de här människornas situation, det behöver vi inte tvista om. Men detta gör det inte så att säga mera acceptabelt att en socialt utslagen människa måste tillbringa sin natt på nattbussen, därför att det inte finns plats i härbärget. Så min vädjan att regeringen på nytt granskar situationen kvarstår. Enligt de besked som jag har fått i dag är det faktiskt så, att nya potentiellt hemlösa människor har tillkommit, även om det också har ordnats nya platser. Ingen kan i dag garantera att varje människa i Stockholm eller någon annanstans i landet har möjlighet att få tak över huvudet varje natt instundande vinter. Så länge som inte varje människa i det här landet har möjlighet att få tak över huvudet varje natt instundande vinter, måste det, tycker jag, upplevas som ett misslyckande för de socialt ansvariga både på kommunnivå och på regeringsnivå.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att svårt rörelsehindrade ungdomars rätt till gymnasieutbildning garanteras genom ett statligt ansvar. Låt mig inledningsvis framhålla att ansvaret för gymnasieutbildningen generellt vilar på kommunerna. Den utveckling som skett under en följd av år har inneburit att allt fler rörelsehindrade ungdomar kan få gymnasieutbildning i sina hemkommuner. Detta är en positiv utveckling, som stämmer väl överens med målen om normalisering och integrering inom handikappområdet. Det finns dock, som Margareta Persson framhåller i sin interpellation, en grupp svårt rörelsehindrade ungdomar, för vilka det fordras särskilt anpassad utbildning med sociala och medicinska omvårdnadsinsatser kopplade till undervisningen. För dessa ungdomar anordnas för närvarande gymnasieutbildning endast på två håll i landet: vid Skärholmens gymnasium i Stockholm och vid Angereds gymnasium i Göteborg. Före den 1 januari 1987 betalades omvårdnadskostnaden för de rörelsehindrade eleverna vid Skärholmens gymnasium över statens budget. Sedan nämnda tidpunkt svarar elevens hemkommun för 60 96 och hemlandstinget för 40 20 av omvårdnadskostnaden. Denna ändring gjordes just med hänvisning till principerna om normalisering och integrering. Omvårdnadskostnaden i anslutning till utbildningen vid Angereds gymnasium har alltid betalats av kommuner och landsting. Jag är medveten om att det finns problem när det gäller gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar. Olika studier som gjorts, bl.a. av integrationsutredningen, visar att en klart mindre andel av svårt rörelsehindrade ungdomar genomför gymnasieutbildning, än vad som gäller för andra ungdomar. Varför det förhåller sig så vet vi i dag inte med bestämdhet, men enligt min uppfattning är det rimligt att anta att avsaknaden av särskilt anpassad gymnaiseutbildning på flera håll i landet är en viktig förklaring. För närvarande finns sådan utbildning således endast i Stockholm och Göteborg, medan den helt saknas i de norra och södra delarna av landet. Jag vill i det här sammanhanget också kommentera frågan om effekten av den ändrade kostnadsfördelningen vad gäller eleverna vid Skärholmens gymnasium. Från olika håll har oro uttalats över denna. Enligt vad som framhållits skulle det nya systemet bl.a. kunna få till följd att i synnerhet kommunerna inte skulle vara beredda att betala omvårdnadsavgiften och att färre svårt rörelsehindrade ungdomar därmed skulle ges möjligheter att genomgå gymnasieutbildningen. Jag kan nu, med utgångspunkt i uppgifter om intagningen av elever hösten 1988, konstatera att detta inte blivit följden. Nu under hösten har sammanlagt 18 rörelsehindrade ungdomar påbörjat reguljär gymnasieutbildning vid Skärholmens gymnasium, vilket är en påtaglig ökning jämfört med tidigare år. Enligt min uppfattning måste svårt rörelsehindrade ungdomar ges samma möjligheter som andra att genomgå gymnasieutbildning. Som jag påpekat, visar olika studier att det inte förhåller sig så i dag. Med hänsyn till detta har regeringen beslutat att genom tilläggsdirektiv uppdra åt handikapputredningen att göra en kartläggning och analys av svårt rörelsehindrade ungdomars möjligheter att genomgå gymnasieutbildning. Utredningens uppgift består bl.a. i att klargöra vilka hinder som finns för att ungdomarna i fråga skall kunna påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning samt pröva hur dessa hinder skall kunna undanröjas. Syftet är att klargöra hur svårt rörelsehindrade ungdomar i framtiden skall kunna tillförsäkras gymnasieutbildning i samma utsträckning som andra ungdomar. En viktig fråga i sammanhanget är att bedöma möjligheterna att inrätta speciellt anpassad gymnasieutbildning i kombination med sociala omvårdnadsinsatser och habilitering på flera platser i landet. Handikapputredningen har fått i uppdrag att behandla dessa frågor med förtur.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag har framställt denna interpellation mot bakgrund av den allvarliga situation som nu råder för de allra svårast rörelsehindrade ungdomarna i vårt land. Naturligtvis är det kommunerna som har huvudansvaret för sina ungdomars utbildning. Den handikappolitiska debatt vi haft under de senaste decennierna har ju också lett till att de flesta barn med handikapp har integrerats i den vanliga skolan. Samtidigt tror jag att det är dags att titta litet närmare på hur de svårt rörelsehindrade elever som integrerats egentligen har det. Ibland kanske det som vi tycker ser så lyckosamt ut bara är en synvilla. Ur den aspekten tycker jag det är bra att handikapputredningen nu kan titta djupare i problematiken. Men, Bengt Lindqvist, det är inte det vi diskuterar i dag. Och låt oss inte förledas till att göra en stor och principiell debatt av den konkreta verkligheten att ca 50 mycket svårt rörelsehindrade ungdomar behöver särskilt stöd för att klara av sin skolgång. Vad har då hänt sedan staten ensidigt beslöt att kommunerna och landstingen från den 1 januari 1987 skulle stå för hela kostnaden för elevens skolgång och omvårdnad? Det kostar omkring 500 000 kr. per år. Ja, runt om i landet har rapporter kommit om att dessa svårt handikappade ungdomars rätt till gymnasieutbildning plötsligt ifrågasatts. Små kommuner har tyckt att det blivit för dyrt. Än mer betänkliga har de blivit när de förstått att gymnasietiden kanske blir fem år i stället för tre år. Socialstyrelsen har gjort en undersökning kring vad som hänt sedan kommuner och landsting fått ta hela kostnaden. Det är en läsning som visar att kommun efter kommun uttryckt stor irritation. I ett fall har man fått pröva rätten till skolgång genom att överklaga via socialtjänstlagen. Socialstyrelsens slutsats är klar: ”Sammanfattningsvis bekräftar och förstärker rundfrågningen det intryck och de synpunkter som framförts i skrivelser.” I dessa skrivelser har man entydigt sagt att staten måste ta kostnadsansvaret; annars kommer handikappade ungdomars behov i kläm. Kommunförbundet har klart sagt samma sak: Staten bör ta kostnadsansvaret, och det krävs snara åtgärder. Styrelsen för vårdartjänst säger detsamma och har i sitt budgetäskande klart visat hur verksamheten kan gå till. HCK och den aktuella handikapporganisationen RBU skräder heller inte orden när de kräver detta. Alla säger samfällt att rörelsehindrade elever i dag kommer i kläm. Finns det någon mer samlad expertis på detta område? Jag frågar, eftersom statsrådet i sitt svar säger att detta inte blivit följden av det nya systemet. Det är ett för mig helt obegripligt uttalande, som i alla fall inte grundar sig på fakta utan på önsketänkande. Man måste också ställa sig frågan: Varför är det skillnad på hur man från statens sida behandlar svårt rörelsehindrade elevers behov och döva och gravt hörselskadade elevers behov? Jag skulle vara tacksam om jag fick ett svar på den frågan. Det finns i dag statliga specialskolor för t.ex. hörselskadade. Dessa elevers hemkommuner betalar vanlig interkommunal ersättning för de elevernas skolgång. Den ersättningen är endast något högre än vad som gäller för andra elever som får sin skolgång i en annan kommun. Men staten står för merparten av de extra omkostnader som uppstår, i år t.ex. för installation av texttelefoner i elevhemmen. Det är ett alldeles utmärkt exempel på ett slags omvårdnad som har betydelse för skolsituationen i stort. Och staten tar sitt kostnadsansvar. För de mycket svårt rörelsehindrade eleverna blir bredvidkostnaderna kring undervisningssituationen naturligtvis ännu högre. Men här har staten inget kostnadsansvar alls. I denna sax sitter nu 50 rörelsehindrade ungdomar. Varför denna skillnad på det statliga ansvaret, Bengt Lindqvist? Än mer förvånad blir man när man läser vad riksdagen faktiskt har beslutat flera gånger, senast nu i våras. Så här har riksdagen sagt: ”Deras möjligheter får inte vara beroende av hemortskommun. Statens ansvar för dessa ungdomars möjligheter till gymnasiestudier bör slås fast.” Hur ser då detta statliga ansvar ut? Jag är besviken över svaret. Att handikapputredningen mycket väl kan och bör se över rörelsehindrade ungdomars skolproblem i stort är nog bra, men vi får inte använda handikapputredningen till att stoppa konkreta åtgärder som vi alla redan vet behövs! Det är att missbruka en nödvändig utredning. Varför måste vi utreda det vi redan vet? Vi vet att denna lilla grupp behöver särskild utbildning, precis som döva ungdomar. Varför då inte ge dem den rätten?

Herr talman! I Sverige anser vi att alla barn och ungdomar skall ha samma rätt och möjlighet till utbildning, så att de senare i livet skall kunna försörja sig själva och också bidra till den allmänna utvecklingen i landet. Den här interpellationsdebatten är föranledd av att vissa svårt handikappade ungdomar förvägras denna möjlighet till gymnasieutbildning. Fram t.o.m. den 31 december 1986 hade staten ansvaret för finansieringen av gravt rörelsehindrade elevers skolgång vid Skärholmens gymnasium. Staten har genom styrelsen för vårdartjänst ansvaret för dem som bedriver eftergymnasiala studier vid folkhögskola, universitet eller högskola. För att komma så långt måste man emellertid ha genomgått gymnasiet. De allra flesta ungdomar, även handikappade, kan i dag gå i gymnasiet på hemorten. Det är alltså en mycket liten grupp, uppskattningsvis 50-70 elever, som inte kan göra det beroende på att de är mycket gravt handikappade. Från den 1 januari 1987 debiteras kommuner och landsting utbildningskostnaden för elever som studerar vid Skärholmens gymnasium. Det har nu visat sig att vissa kommuner inte klarar denna kostnad, vilket i sin tur medfört att berörda ungdomar inte får någon gymnasieutbildning. Andra kommuner har på ett kränkande sätt ifrågasatt utbildningen, varför elever hellre avstått. Åter andra prövar om bistånd enligt socialtjänstlagen kan utgå. Vilka andra ungdomars skolutbildning prövas på detta sätt? Nu säger Bengt Lindqvist att svårt rörelsehindrade ungdomar måste ges samma möjlighet som andra att genomgå gymnasieutbildning. Därför har regeringen beslutat att ge handikapputredningen tilläggsdirektiv att göra en kartläggning av dessa ungdomars möjligheter till utbildning. Det var vad jag befarade. Vad skall detta egentligen tjäna till? Vi vet att utbildningen kostar pengar. Vi vet också att det rör sig om en mycket liten grupp ungdomar. Det finns, enligt mitt sätt att se, inte någon som helst anledning att gömma den här frågan i handikapputredningen, även om frågan skall behandlas med förtur. Bengt Lindqvist skjuter endast dessa ungdomars problem på framtiden. Dessutom har handikapputredningen s.k. 0-direktiv. Bengt Westerberg har vid ett flertal tillfällen yrkat att Bengt Lindqvist skall ändra denna del av direktiven. Tyvärr har han fått nej. Var finns i så fall överskott att ta av i dag? Jag tycker att det hade varit ett steg i rätt riktning om Bengt Lindqvist erkänt att det var ett misstag att dra tillbaka statens ansvar för undervisningen för de rörelsehindrade ungdomarna vid Skärholmens gymnasium innan förhandlingarna med statens förhandlingsnämnd givit resultat. Herr talman! De ungdomar vi talar om behöver mer än andra känna gemenskap med andra ungdomar som är i samma svåra situation som de själva. De behöver också komma bort från föräldrahemmet för att tränas i att klara sig på egen hand. Till sist, herr talman, vill jag fråga Bengt Lindqvist: Vart tog de pengar vägen som redan var anslagna för Skärholmens gymnasium budgetåret 1986/87? Redan från 1 januari 1987 debiteras ju kommuner och landsting kostnaderna. Alltså måste det ha blivit pengar över i budgeten.
Herr talman! Det kan konstateras att regeringen står tämligen ensam i sin uppfattning att staten inte nu skall ta på sig kostnadsansvaret för gravt rörelsehindrade ungdomars gymnasieutbildning. RBU, styrelsen för vårdartjänst, socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet har betonat statens ansvar för den mycket begränsade grupp elever som det här handlar om. Inte nog med det. Även riksdagen har haft samma principiella uppfattning, och det borde, kan man tycka, betyda en del i det här sammanhanget.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

Utskottet framhöll också att man snabbt måste få till stånd ett avtal i den här frågan. Att det inte har blivit så vet vi. Det finns fortfarande inget avtal, vilket givetvis är helt oacceptabelt. Följderna av den nya ordningen, där kommuner och landsting debiteras kostnaderna, visade sig snabbt. Precis som socialutskottet befarade har i flera fall gravt handikappade ungdomar blivit lidande. Deras ärenden har bollats mellan olika nämnder, och när det framkommer exempel på att den unge hänvisas till att begära bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för att få sin rätt till utbildning tillgodosedd borde det stå klart för alla att en förändring måste komma till stånd. Det har också framkommit att kommuner har försökt att få elever inskrivna i särskolan för att kommunen skulle komma ifrån sitt kostnadsansvar. Det här är naturligtvis en mycket betungande utgift för små kommuner. Det föreligger en mycket stor risk för att det är gravt rörelsehindrade ungdomar i just dessa kommuner som blir lidande. Det är beklagligt och obegripligt att dessa uppgifter helt tycks ha gått regeringen förbi. En annan centerpartist, Jan Hyttring, och jag observerade den olyckliga utvecklingen och väckte en motion under den allmänna motionstiden, alltså i januari i år. Vi krävde att staten skall ta kostnadsansvaret för den utbildning det är fråga om i varje fall fram till dess att man får till stånd en skolutbyggnad och ett avtal som på annat sätt tillgodoser de här elevernas rättmätiga krav. Vid behandlingen av motionen var socialutskottet av samma principiella uppfattning som tidigare, men uttryckte sig litet mindre distinkt i sitt uttalande än tidigare. Utskottet nöjde sig med att förutsätta att frågan skulle bringas till en snar lösning. Det ledde till en reservation från centern och vpk på den punkten. Det är, herr talman, inte på något sätt försvarbart att nuvarande tillstånd tillåts fortsätta. Frågan är inte betjänt av att dränkas i en stor utredning. Den är redan utredd. Det enda som behöver klargöras är var gränsen går för att utbildningen skall komma i fråga, och det bör vara ganska lätt att avgöra mot bakgrund av den erfarenhet man har vid framför allt Skärholmens gymnasium. Av behandlingen hittills i riksdagen står ett faktum klart: riksdagen har begärt att staten skall ta sitt ansvar. Jag måste fråga statsrådet: Är regeringen alldeles ointresserad av vad riksdagen uttalar? Jag undrar också om Bengt Lindqvist är ointresserad av de uppgifter som kommit från bl.a. RBU? Jag tror inte att det är på det sättet. Jag tror snarare att statsrådet har kommit till korta vid sina kontakter med finansdepartementet, vilket jag djupt beklagar.

Herr talman! Jag vill, precis som tidigare talare, påminna statsrådet om vad socialutskottet gav regeringen till känna sist när det här ärendet behandlades i kammaren. Utskottet säger att det är kommunerna som principiellt har ansvaret för de här elevernas skolgång. Jag kan inte se annat än att ”principiellt” skall tolkas så, att man om verkligheten kräver det måste gå utanför denna ”principiella” ansvarsfördelning. Utskottet slår vidare fast att staten har ett ansvar för att de här eleverna får möjlighet till gymnasiestudier.

Är det en del tillkännagivanden som regeringen följer och andra som man lämnar åt sidan? Eller hur tolkar statsrådet det tillkännagivande som riksdagen gjorde i den här frågan? Vilken innebörd har det för statsrådet att vi slagit fast att staten har ett ansvar för den här gruppen gymnasieelevers möjlighet att få utbildning? Och hur överensstämmer detta i så fall — om vi nu är överens om att det skall tolkas så att staten har ett ansvar — med att flickan i Eksjö var tvungen att begära socialhjälp för att kunna gå på gymnasiet? Jag undrar också, precis som tidigare talare: Varför finns det ingen överenskommelse mellan staten och de två kommunförbunden om hur kostnadsfördelningen skall ske? När socialutskottet gjorde det uttalande som jag har hänvisat till noterade man att förhandlingar pågick och förutsatte att de snart skulle vara slutförda så att det skulle bli ett avtal. Varför har det inte blivit något avtal? Bengt Lindqvist säger i svaret till Margareta Persson att den oro som vi känner för handikappade elevers möjlighet till gymnasiegång har visat sig vara obefogad, därför att höstintagningen till Skärholmen visar att det nu har skett en ökning av de intagna eleverna. Ja, statsrådet, det är riktigt men det är inte hela sanningen. Man måste ju också titta på vilka de 18 elever är som antogs nu i höstas. Merparten av dem kommer från Stockholmsområdet och utnyttjar alltså inte den boendeservice som finns på Skärholmen. Antalet elever som bor på Skärholmen har halverats under perioden, och sedan har man fyllt på med elever från Stockholmsområdet. Det är förklaringen till att man har kunnat hålla intagningssiffrorna uppe, och det tyder ju på att kommunerna inte är villiga att betala den omkostnadsdelen. Jag tycker inte att vi kan vänta på att handikapputredningen skall behandla den här frågan. Det kommer att fördröja ärendet minst ett år, och vi vet ju alla vad det beror på att de rörelsehindrade eleverna inte får samma rätt till gymnasiestudier som andra. En av orsakerna har statsrådet pekat på, och jag kan peka på ytterligare en. Att regeringen inte följer det tillkännagivande som vi har gjort här ifrån riksdagen är ett av hindren för dessa elever att få sin gymnasieutbildning.

Herr talman! Jag har med stigande förvåning tagit del av denna samfällda skildring av den katastrof som uppenbarligen har inträffat enligt mina fyra meddebattörer. Med varierande ord har man beskrivit någonting som jag inte finner någon motsvarighet till i det verkliga livet, och det gör mig litet bekymrad. När RBU och andra uppvaktade mig i våras med larmrapporter — och de var verkligen larmrapporter — tog jag detta på största allvar. Det var jag som satte i gång socialstyrelsens utredning, och jag fick den tillbaka. Det är riktigt, Margareta Persson, att där fanns stämningar av samma slag. Men jag har naturligtvis gjort mer än så. Jag har sagt till alla som jag har debatterat med: Kom fram och visa på exempel eller ge oss upplysningar om var de svårt rörelsehindrade ungdomarna på det här sättet diskrimineras, och låt oss ta itu med saken utifrån den faktiska information som vi har! Jag känner till ett par sådana fall. Ett av dem redde ju ut sig — det gällde Charlotta i Eksjö. Såvitt vi kan bedöma föreligger inte någon katastrof av det slag som mina meddebattörer har försökt göra gällande. Hade det gjort det, kan jag försäkra att det inte hade varit tilläggsdirektiv till handikapputredningen som jag hade jobbat för, utan då hade det varit någonting helt annat. Nu menar jag att situationen i stället kräver av oss att vi en gång för alla gör bra ifrån oss i den här frågan. Den har nämligen stötts och blötts i olika former ända sedan 1979. Flera utredningar har behandlat den. Statens förhandlingsnämnd har haft frågan uppe flera gånger men gått bet på att lösa uppgiften på ett heltäckande sätt. Jag tycker inte att det är att visa dålig respekt för riksdagen att ge så klart uttalade direktiv, dessutom med uppdrag att behandla frågan med förtur, vilket mina meddebattörer gör gällande. Låt mig ge ett exempel på hur svag den analys är som ni egentligen inte gör men som det ändå fanns en ansats till hos Margöé Ingvardsson. Hösten 1986 togs det in elva elever. Tre av dem var sådana som behövde omvårdnad i boendet — de andra kom från Stockholmsområdet och kunde bo hemma. Hösten 1987 var det fem elever av nio. Då hade vi infört det nya betalningsansvaret. Och hösten 1988 är det arton elever, varav tre eller fyra har denna boendeform och behöver boendestöd. Det finns alltså inte heller i den utvecklingen någon indikation på att någon katastrof har inträffat på grund av den ändring i fördelningen av kostnaderna som har skett. En sådan ändring efter drygt ett års tid förutsätter att man verkligen kan dokumentera att någonting allvarligt har inträffat. Men det har hittills inte varit möjligt att dokumentera detta. Ändå har jag inhämtat mycket ingående information från de källor som staten har. Jag tycker därför att det är riktigt att nu ta tag i hela frågan om svårt rörelsehindrade ungdomars möjligheter att få gymnasieutbildning. I detta sammanhang vill jag påminna om att vi har ett mycket splittrat system när det gäller att ge den här gruppen stöd. Vi har elevhemslagen, som ger en viss typ av lösning för grundskolan. Vi har också ett betalningsansvar, som ser ut på ett visst sätt för gymnasieskolan. Sedan har vi även en särskild ordning för högskolestudier. Men borde vi inte ha ett system som hänger ihop — som alltså inte bara är ett hopplock, präglat av ambitionen att åstadkomma en särskild lösning för varje stadium? Enligt min uppfattning är det verkligt stora hindret för att dessa ungdomar skall få gymnasieutbildning i samma utsträckning som andra att sådan här utbildning bara finns i Stockholm och Göteborg. Mot den bakgrunden tycker jag att vi har tagit det ansvar som vi bör ta och att det bästa sättet att behandla denna fråga är att låta utredningen ta upp den. Att detta görs med förtur innebär också att utredningen måste ge sig i kast med frågan omedelbart. Hela den här frågan är principiellt oerhört viktig. Det handlar ju om en svårt utsatt grupp i vårt samhälle. Men frågan är också viktig, eftersom vi kommer in på diskussionen om hur långt vi kan gå när det gäller det normala ansvaret. Samtidigt som vi försöker ge uttryck för detta, gäller det att tillförsäkra människor med omfattande funktionshinder det stöd som de behöver. Det är den ena vägen. Den andra vägen är att göra undantag från vad som normalt gäller och att samtidigt undvika att utsätta människor för en diskriminerande behandling. Till sist vill jag säga att det argument i detta sammanhang som har bitit mest på mig i det här läget gäller den dubbla prövningen av frågan om rätten till gymnasieutbildning, som blev en följd av nämnda ordning. Jag tycker att anmärkningen i detta avseende är berättigad. Detta är också ett av de tungt vägande skälen till att vi nu tar upp frågan. Att vi hänvisar frågan till en utredning betyder naturligtvis att vi tycker att den ordning som gäller i dag inte är bra. Men läget är inte så katastrofalt att vi måste hasta fram en ny lösning för stunden. I stället tycker jag att vi nu skall ta tag i problemet i syfte att åstadkomma en enhetlig lösning för framtiden.

Herr talman! Jag kan inte erinra mig, Bengt Lindqvist, att någon har sagt att en katastrof har inträffat. Vi har bara talat om någonting som har hänt och om någonting som är på väg att inträffa. Jag vill påminna Bengt Lindqvist om ett uttryck som hans företrädare i HCK, Rickard Sterner, har myntat: Handikapporganisationerna känner bäst var skon klämmer. Den berörda handikapporganisationen, RBU, känner nu mycket tydligt att någonting farligt håller på att hända. Men det gäller inte bara RBU, utan alla berörda myndigheter säger samma sak. Det är därför som jag blir litet förundrad över att Bengt Lindqvist slätar över problematiken på detta sätt. Bengt Lindqvist sade att det är för en person som man har tvingats göra en prövning via socialtjänstlagen men att det hela kunde redas ut. Jag kan dock inte riktigt hålla med Bengt Lindqvist om det. Visserligen är 6 § socialtjänstlagen någonting som vi skall vara glada över. Den är medborgarnas yttersta garanti för att få sina behov prövade. Men man skall inte behöva missbruka den paragrafen. Man får alltså inte sätta i system att utnyttja denna när det gäller i förväg självklara behov. Lotta Larsson i Eksjö fick inte för sin kommun gå i Skärholmens gymnasium. När detta kom till Bengt Lindqvists kännedom, uppmanade han Lotta Larsson att överklaga. Hon gjorde det och vann i länsrätten. Men länsrätten säger inte bara helt sonika till kommunen: Flickan behöver gå i skola. Betala! Nej, man har självfallet prövat ärendet enligt 6 § socialtjänstlagen på vanligt ”socialtjänstmanér”. Således finns det i beslutet ett långt resonemang om flickans psykologiska och sociala behov. Slutligen konstaterar länsrätten att flickan har behov av att få komma till Skärholmen. Sedan säger man att varken flickan eller hennes föräldrar har råd att bekosta utbildningen. Därefter kommer beslutet: Kommunen får, via socialbidrag, lösa frågan på ett sådant sätt att flickan garanteras en skälig levnadsnivå. Skall handikappade ungdomar behöva böna och be hos sin kommun? Skall de behöva överklaga och bli utsatta för granskning? Jag undrar hur det känns för en ung människa att bli ifrågasatt av kommunens beslutsapparat och att veta att hon kostar så mycket att kommunen noggrant måste granska om det är värt att satsa på henne. Jag förstår inte varför vi skall utreda en problematik som är så uppenbar. Dessutom vet vi ju vilka människor det handlar om. Varför anslår man inte medel i budgeten, så att styrelsen för vårdartjänst kan ta hand om de här problemen?

Herr talman! Bengt Lindqvist och Margareta Persson talade om en katastrof, och jag vill anknyta till det som de sade. Om enskilda människor kommer i kläm, är det kanske inte någon katastrof för landet. Däremot är det en katastrof för de enskilda människorna. I det här fallet rör det sig om handikappade ungdomar som inte har samma möjligheter som andra ungdomar att göra sig hörda. För dessa ungdomar är det besvärligt att behöva överklaga beslut. Jag tycker faktiskt att det är beklämmande att en minister t.o.m. uppmanar människor att överklaga beslut. Vidare säger Bengt Lindqvist att frågan har stötts och blötts. Ja, det är riktigt. Men statens förhandlingsnämnd lyckades inte nå resultat i sina förhandlingar. Mot den bakgrunden förstår jag inte varför redan anslagna medel, t.o.m. under pågående budgetår, dras in. Dessutom säger Bengt Lindqvist att det inte går att ändra efter ett år. Jag måste därför säga att jag tycker att det är beklämmande att man ändrade under pågående förhandlingar. Det finns egentligen inte någon anledning att fortsätta förhandlingarna när medlen redan har dragits in. Bengt Lindqvist hänvisar till handikapputredningen. Jag tycker dock att frågan redan är tillräckligt utredd. Dessutom handlar det om en liten grupp — ca 50-70 elever — under de närmaste fem åren. Det finns således ingen anledning att gömma undan detta i handikapputredningen. Handikapputredningen har dessutom nolldirektiv, vilket vi har hört vid ett flertal tillfällen. När det gäller att lösa frågan i handikapputredningen kan jag inte tänka mig att medel skall behöva omdisponeras från något annat handikappområde för att de här ungdomarna skall få tillgång till en utbildning som de har rätt att få. För all undervisning av handikappade elever tycker Bengt Lindqvist att det bör finnas ett system som hänger ihop. Det tycker jag är bra. Systemet bör naturligtvis hänga ihop på något sätt. Det är en fråga som handikapputredningen borde ta itu med. Men man får inte när det gäller de här ungdomarnas rätt till utbildning skylla på att gällande system är för krångligt och att det inte hänger ihop.
Herr talman! Bengt Lindqvist säger att han är förvånad, och den känslan delar jag med honom när jag hör svaret. Den utredning som socialstyrelsen gjorde och som statsrådet säger sig ha tagit initiativ till ledde faktiskt fram till att socialstyrelsen ansåg att staten borde ta ett kostnadsansvar. Det är inte något argument att försvara sig med. Ordet katastrof har berörts tidigare, och jag vet inte vilken betydelse Bengt Lindqvist lägger in i det ordet. Det måste kanske vara ett särskilt antal för att man skall tala om katastrof. Men det räcker ju med att det bara är en, två eller tre av dessa hårt drabbade ungdomar som utsätts för en förnedrande behandling för att det skall upplevas som katastrofartat för var och en av dem. Uppgiften i det skriftliga svaret om att det är 18 rörelsehindrade ungdomar som har påbörjat gymnasieutbildning är inte särskilt intressant. Det som är intressant är hur många det är som står utanför möjligheten till utbildning, varför de gör det och var de bor. Det skall utredas nu, säger Bengt Lindqvist. I likhet med Margareta Persson finner jag att det är onödigt, då denna fråga är utredd. Det gjordes av handikapputredningen 1969, som kom fram till att det borde finnas en riksomfattande skola för just denna grupp. Felet med utredningen är väl att dess förslag inte är i enlighet med regeringens nuvarande uppfattning om kostnadsansvaret. Om det finns så många återstående frågor som det under senare tid har blivit aktuellt att utreda skall man för all del göra det. Men det viktiga är att staten måste ta på sig kostnadsansvaret fram till dess att det finns en överenskommelse på detta område. Det är det som är det primära och som oundgängligen måste göras nu.
Herr talman! För närvarande finns det ett par konkreta fall, där det har visat sig att eleverna nekats gymnasiegång på grund av den ändrade kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Men det finns massor av ungdomar ute i kommunerna som inte haft kraft och ork att driva sina krav på och sina rättigheter till gymnasieutbildning utan som har nöjt sig med att hänvisas till alternativa utbildningar av kommunerna. Jag blir upprörd om statsrådet tycker att det var en bra lösning som erbjöds Eksjöflickan, dvs. att få sina gymnasiestudier betalda genom socialbidrag. Är det någonting som andra gymnasieungdomar skall hänvisas till, om de av hemkommunen nekas att få en betald vistelse vid Skärholmens gymnasium? Skall det vara socialtjänsten som gäller? Det var ett uppenbart fel av statsrådet, när han fick kännedom om detta fall, att han inte stödde sig på socialutskottets skrivning, där vi fastslår statens kostnadsansvar och också hänvisar till att det finns en skyldighet för staten att tillfälligt trygga dessa elevers skolgång. Statsrådet Lindqvist säger också att han har tillgodosett riksdagens tillkännagivande genom de tilläggsdirektiv han nu har gett handikapputredningen att se över denna grupp rörelsehindrade ungdomars möjligheter till gymnasiestudier. Men någon sådan beställning finns inte i riksdagens tillkännagivande, statsrådet Lindqvist. Riksdagen slog klart fast statens kostnadsansvar och skrev särskilt att dessa elever inte får vara beroende av hemortskommunen för att få sina gymnasiestudier. Men det är precis så som förhållandet är i dag, och jag anser inte att regeringen med sitt handlande har följt riksdagens beslut. Frågan om dessa elevers skolgång behöver inte utredas — vi vet vad som är orsaken. Det finns också ett utmärkt förslag till lösning från en av statsrådets egna myndigheter, nämligen styrelsen för vårdartjänst, som föreslår att vårdartjänst även skall omfatta elever i gymnasieskolan. Det är viktigt att en skyndsam lösning kommer till stånd, att man sväljer eventuell prestige och ser till dessa ungdomars bästa.
Herr talman! Jag konstaterar med glädje att det finns någonting i det som mina meddebattörer säger som jag kan hålla med om, nämligen det som Margö Ingvardsson sade sist. Jag vill också ha en skyndsam handläggning av frågan och komma till en lösning. Om den situation som skisserades i våras hade förelegat, nämligen att ett stort antal rörelsehindrade elever nekades utbildning på grund av den nya ordningen och detta kunde visas, skulle jag naturligtvis också ha arbetat för att problemet skulle ha lösts ännu snabbare än som nu blir fallet. Alla parter räknar naturligtvis med att detta skall komma till uttryck i verkligheten, men när verkligheten visar att det faktiska antalet elever ökar starkt i stället för att minska, och när antalet elever med boendestöd inte heller förändras nedåt, är inte läget det rätta och finns inte argumenten för att man huvudstupa skall kasta sig in i en ordning som man inte vet om den är den allra bästa. Jag medger att den ordning som har föreslagits av styrelsen för vårdartjänst är intressant, men samtidigt ligger det en hel del i vad socialstyrelsen sade i somras, nämligen att man inte vet vilka orsakerna är till att andelen svårt rörelsehindrade elever som genomgår gymnasieutbildning är så mycket lägre än andelen övriga elever. Det är bättre — och på lång sikt mycket bättre — att på detta sätt ta upp hela frågan om hur denna grupp skall ges bästa tänkbara stöd. Då måste hänsyn också tas till om det finns ett tillräckligt antal platser inom denna utbildning. Jag är övertygad om att det faktum att eleverna måste förflytta sig till Stockholm eller Göteborg är ett hinder som har betydelse. Det är mycket i bl.a. Barbro Sandbergs historieskrivning som jag inte kan hålla med om. Det var för övrigt en borgerlig regering som 1979 gav statens förhandlingsnämnd i uppdrag att lösa frågan om vem som skall betala. Sedan arbetade omsorgskommittén och integrationsutredningen samtidigt som statens förhandlingsnämnd arbetade. Det fanns i de förhandlingar som skedde mellan förhandlingsnämnden och Landstingsförbundet och Kommunförbundet en överensstämmande syn i fråga om att landsting och kommuner skulle ta över kostnadsansvaret, vilket också uttrycktes i propositionen efter integrationsutredningen. Vad de inte kunde enas om var vilken fördelning som skulle göras mellan kommunerna och landstingen. Då ingrep jag — det skall jag medge — och jag gjorde den fördelning som är den genomsnittliga fördelningen av dessa kostnader med hänsyn till vad som i kraft av socialtjänstlagen faller på kommunen och vad som i kraft av ansvaret för habilitering faller på landstinget. Jag har redan sagt att jag inte tycker att den ordning som nu gäller, dvs. att elevernas rätt till gymnasieutbildning prövas enligt socialtjänstlagen, är en tillfredsställande lösning, så den frågan behöver vi inte debattera mer. En ändring måste komma till stånd. Jag invänder mot det som Margö Ingvardsson säger om att det är fråga om socialbidrag. Det är en prövning om bistånd som sker. I detta sammanhang är det en prövning som går utöver vad andra elever utsätts för, och därmed är den principiellt felaktig.